Herr talman! Det kom litet plötsligt. Naturligtvis skulle jag helst se att jag kunde vända den riksdagsgrupp jag själv tillhör. Det vore det allra bästa. När man har beslutat om ett betänkande i utskottet anser man sig ha gjort sitt ställningstagande och färdigbehandlat frågan. Som jag sade tidigare känner jag en viss besvikelse gentemot min egen grupp. Om det finns en möjlighet till ett återremissyrkande, tycker jag att det skulle vara lyckligt om man kunde komma fram den vägen. Men det förutsätter att man når den framgång man vill åstadkomma med ett sådant förslag.

Herr talman! Det var välgörande att få höra Christer Lindblom säga det senaste. Det väcker en förhoppning hos mig om att vi kan förändra majoritetsskrivningen när det gäller föräldrarnas inflytande över sina barns skolgång. Jag ser med tillförsikt fram mot en förnyad behandling i utskottet. Då kan vi kanske gå eniga till kammaren när det handlar om föräldrainflytandet och skolgången.

Herr talman! Den dag som det finns en ordentlig garanti skall jag säga till Agne Hansson att ambitionerna fanns. Jag har förstått att handläggningen har tagit lång tid i Kanslihuset. Jag har förstått det med utgångspunkt i att regeringen har så många andra viktiga frågor att arbeta med, bl.a. att avveckla allt vad bostadspolitik heter. Det har väl inte varit prioriterat att arbeta fram en garanti i den fråga vi nu diskuterar. Orsaken till att reservationen är kortfattad är att det är fråga om en avvisning av förslaget. Efter vad jag har förstått, och det kanske är fel, anmäler man inga långa motiveringar i sådana här fall. Vad frågan gäller är om utskottet skall ta något initativ eller inte, och vi har sagt att vi tycker att utskottet inte skall göra det. Därmed skall jag sluta, herr talman, så får Agne Hansson och hans kompisar möjlighet att jobba fram en bra lagstiftning.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Jag hoppas att det skall vara möjligt att få fram ett bra förslag, och det hade varit ännu bättre om vi kunnat få en konstruktiv medverkan från Socialdemokraterna. Ju fler som tänker, desto bättre borde slutprodukten bli, och jag har inte lagt den tanken åt sidan heller. Den dagen det finns en garanti, säger Lennart Nilsson, skall han möjligen ge mig och majoriteten ett erkännande för att vi har fått fram en bättre ordning. Jag förstår inte Lennart Nilssons tvivel och misstro. Det är ju på det sättet, Lennart Nilsson, att om vi inte får fram något bättre förslag så ligger det redan fattade beslutet fast, och om ett år träder lagen i kraft. Det är väldigt viktigt att ha det i minnet. I beslutet som vi nu fattar är det icke fråga om att riva upp det tidigare riksdagsbeslutet, utan det är fråga om att skjuta upp ikraftträdandet av ett tidigare fattat beslut, för att få möjlighet att ta fram ett förslag till en ny och bättre lag. Kommer det inte fram något sådant förslag, då träder det gamla beslutet i kraft, och det tycker jag borde lugna Så jag förstår fortfarande inte vad Socialdemokraterna har för motiv för att gå emot utskottets initiativ. Det finns icke ett ord vare sig i reservationen eller i debatten om motivet till att Socialdemokraterna vill undvika att riksdagen beslutar enligt utskottets initiativ. Är ni så bundna vid byråkrati och krångel att det är omöjligt för er att tänka i enklare banor?

Herr talman! Vi har verkligen ett alternativ, Eva Zetterberg. I utskottsinitativet finns det klara och entydiga direktiv om hur regeringen skall ta fram ett nytt förslag. Det är väldigt ovanligt att utskott engagerar sig så detaljrikt i en fråga för att försäkra sig om att det tas fram ett alternativ. Att påstå att det inte skulle finnas ett alternativ tycker jag verkligen är en överdrift. I betänkandet finns klara utredningsdirektiv med begäran till regeringen att ta fram ett förslag.
Herr talman! Det må vara att Agne Hansson anser att det finns direktiv, men faktum kvarstår att det inte kommer att finnas något alternativ färdigt till den 1 juli 1992. Det framgår klart av betänkandet, och det är det som är kärnpunkten. Det blir en försening på minst ett år.

Herr talman! Jag vill ge ett svar till Bertil Danielsson. Visst är det skillnad på jordbruket i Norrland och renskötseln. Jag tror att alla är på det klara med att det finns ganska stora skillnader och att det inte på samma sätt inom rennäringen är fråga om en avreglering. Men att det däremot är lika angeläget med en uppräkning av prisstödet förefaller helt klart. Vad vi har sett på senare år är att avslaktningen av renar har varit alldeles för låg och att det måste ske en större avslaktning. Därvid spelar prisstödet en mycket stor roll. Det skulle vara ett effektivt sätt att ge ett bra stöd åt rennäringen att öka prisstödet. Jag tror att man därigenom skulle kunna öka försäljningen av renkött, vilket jag ser som en bra tillgång på den svenska livsmedelsmarknaden. Det skulle öka möjligheterna inte bara uppe i Norrland utan också runt om i Sverige att köpa både färskt och fryst renkött. Det finns inte så stor tillgång på det i dag i alla affärer. Vi skall alltså ha helt klart för oss att det finns en skillnad. Men samtidigt säljs renkött och annat kött på samma livsmedelsmarknad. På det viset är det ingen skillnad, utan renköttet konkurrerar med övrigt kött på marknaden. Därför borde det gälla samma villkor för renköttet som för övriga produkter inom jordbruket.
Herr talman! Vi är egentligen helt emot bidrag, Bertil Danielsson. Men när det blir en kritisk situation där man ser att det samhällsekonomiskt är rätt att satsa ett engångsbelopp för att få i gång en verksamhet som sedan hela samhället totalt sett kan få valuta för, kan man enligt vår mening göra ett undantag för att stimulera det som annars inte skulle bli någonting. Vi tror att det kommer att ta flera år innan det med litet stöd händer någonting.

Herr talman! Jag vill till Bertil Danielsson säga att inte heller jag tror på att man skall ha en automatisk uppräkning och utan reflexioner införa samma regler för alla näringsgrenar. Men det vore i det här fallet rimligt att ändå göra en jämförelse mellan jordbruket i Norrland och det stöd som det får och rennäringen, eftersom de till stor del bedrivs inom samma geografiska område. Orsaken till att det är angeläget att öka prisstödet till rennäringen är att konsumtionen av renkött har varit liten och priserna har legat mycket lågt. Vi vet att man i dag slaktar för få renar. Jag tycker att vi har fått mycket övertygande argument från de samer som själva är aktiva inom rennäringen om hur angeläget det är att få till stånd en större avslaktning, en större försäljning och en ökad konsumtion av renkött. Det vore bra för möjligheten till självförsörjning för samer men också för att renköttet är en bra produkt som borde komma ut i hela Sverige.

Herr talman! Låt mig bara säga att om man skall förbättra eller försämra strandskyddet är något som vi får diskutera senare. Jag har suttit så länge på den här stolen att jag har kunnat följa ett antal motioner och motionärer som utifrån skilda partikonstellationer har motionerat i ärendet. Det kan finnas olika utgångspunkter. Att en och annan socialdemokrat hamnar litet vilse, det händer. Men vi brukar kunna prata dem till rätta i de här frågorna. Jag tycker inte, herr talman, att det finns någon närmare anledning till stor debatt i dag. Vi står bakom den skrivning som föreligger, och vi följer regeringens fortsatta agerande med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Det är första gången jag hör att en representant för Ny demokrati inte misstänkliggör kommunala företrädare. Ni brukar ha en ganska konsekvent linje att misstänkliggöra politiker. Det har jag hört många gånger i den här kammaren. Det kanske är en tillnyktring på gång för Dan Eriksson och, får vi hopppas, även för flera i hans parti. Jag har också mött frågorna om golfbanor hemma i min valkrets. Jag har tagit del av de anspråk som har gjorts. Jag har ställt de golfspelandes intresse -- de är ofta herrar -- kontra det rörliga friluftslivets. Jag skulle tro att samma förhållande råder i Stockholmsregionen, där Dan Eriksson ofta befinner sig. I den avvägningen, herr talman, råder det inget tvivel om var vi står. Vi menar att det rörliga friluftslivet och allmänintressena skall väga tyngre än det plötsliga intresset för att bygga en golfbana. Vi har diskuterat en golfbana i min valkrets. Jag tyckte att det man från början hade tänkt sig var helt snett. Vi kan gärna fortsätta den här debatten en annan kväll. Men, Dan Eriksson, det är mycket klart var vi står i de här frågorna. Jag tycker att ni är ute och cyklar.

Herr talman! Kan man bli lycklig och glad av att läsa ett betänkande, ett betänkande som är rubricerat Egenskapskrav på byggnader? Jag vill inte påstå att det ofta händer mig i alla fall. När det gäller det här betänkandet blev jag emellertid oerhört glad, och jag tar sikte på det som jag tycker är bra i betänkandet. Jag vet att jag inte är ensam om att bli glad i det här sammanhanget, annars skulle det inte vara så intressant, utan det är många med mig som har engagerat sig i frågor om barnsäkerhet. Det som gör mig glad är att jag inser att det beslut som vi nu kommer att fatta i det här ärendet är ett mycket stort steg när det gäller att höja barnsäkerheten i Sverige. Med intresse har jag tagit del av de rapporter som finns från barnmiljörådet och andra instanser som ägnar sig åt barnsäkerhet. Det är helt uppenbart att barns säkerhet såväl i den egna lägenheten och i det egna bostadsområdet som på byggarbetsplatser runt om är betydligt mindre tillgodosedd än när det gäller t.ex. arbetsmiljön för vuxna människor i vårt samhälle. Det finns alltså all anledning att förbättra lagstiftningen på det här området. Jag är därför oerhört glad över att vi nu kommer att fatta ett enhälligt beslut om -- som det verkar i dag i alla fall -- att regeringen skall återkomma med preciseringar om hur barnsäkerheten skall stärkas. Det som har framkommit när vi har diskuterat de här frågorna -- jag är övertygad om att vi alla här känner till bakgrunden -- är hur olyckor med barn inblandade kan ske. Olyckor som är helt onödiga om fastigsägare och andra inblandade hade större krav på sig att se till att oskyddade brunnslock och andra brister i bostadsområden var åtgärdade. Vi har alla kunnat ta del av rapporter om olycksfall på det här området. Flera av oss känner till den tragiska olyckan i Göteborg för drygt två år sedan, när ett litet barn på två år omkom på vanlig tomtmark därför att fastighetsägaren inte hade åtgärdat ett brunnslock. Man kan påstå att frågan är liten och att den berör få människor. De människor som den berör berörs emellertid desto mer. Det är väldigt viktigt att inse hur vi på olika sätt genom lagstiftning kan hjälpa berörda människor med att förhindra att den här typen av olyckor uppstår. Med anledning av den aktuella olyckan i Göteborg har man på frivillig grund tagit itu med en inventering i hela Göteborgs stad för att åtgärda brister som finns. Jag är övertygad om att man inte alls har samma intresse av att göra en sådan här inventering på övriga platser runt om i landet där en sådan här olycka inte har hänt. Jag tycker inte att en tragisk olycka skall behöva hända för att fastighetsägare skall ta sitt ansvar. För att återgå till olyckan i Göteborg vill jag framhålla att man inte ens kan ställa fastighetsägaren inför åtal för att han brustit i åtgärdandet av skydd. Alla anser att en fastighetsägare borde ha det här ansvaret, men de har inte tagit det ansvaret. När en olycka har skett har man inte ens kunnat åtala den som faktiskt är medansvarig för olyckan. Om vi får en förstärkt lagstiftning med krav på barnsäkerhet, t.ex. att brunnslock är säkra, är jag övertygad om att även fastighetsägare för sin egen del blir mer angelägna om att åtgärda den här typen av brister. Man kan i och för sig säga att man önskar att de vore intresserade av det ändå. Jag tror emellertid att dessa krav behöver ställas från regering och riksdag för att visa hur allvarligt vi ser på de här frågorna. Jag är alltså väldigt glad över att vi tar det här beslutet nu, och jag vet att barnmiljörådet och andra instanser som i många år arbetat med dessa frågor ser detta beslut som ett stort steg framåt. I Vänsterpartiets framlagda partimotion går vi ett steg längre. Vi tycker att även en bomiljölag skulle behövas, för att man skall se ur alla de boendes synvinkel och inte stanna vid barnsäkerhet när det gäller t.ex. brunnslock. Jag nöjer mig med att vi tar det här steget. Det är stort nog, och jag ser fram emot när regeringen återkommer till riksdagen med ett preciserat krav på hur lagstiftningen skall se ut. Jag vill hänvisa till, herr talman, att vi i det här betänkandet även har andra motioner från Vänsterpartiets sida som inte är lika välvilligt behandlade av utskottet. Det gäller då energihushållningen och ett inrättande av rådgivning för energiåtgärder i kommunerna. Jag beklagar att utskottets majoritet, att samtliga andra partier, inte har varit intresserade av det här fastän man på andra områden säger sig vara intresserad av att stödja energiåtgärder. Jag konstaterar emellertid att vi i det här betänkandet totalt sett har kommit långt. Jag nöjer mig med att hänvisa till Vänsterpartiets ställningstagande i vår meningsyttring och yrkar bifall till densamma beträffande mom. 3 och 4.

Herr talman! Jag tycker att Dan Eriksson skall läsa den här skriften en gång till. Han menar väl inte på fullt allvar att de handikappade ljuger när de säger att de har erfarenhet av att byggherrar och kommuner generellt har svårt att klara av tillgänglighetsfrågorna när det inte finns bestämmelser att tillgå. Det är det man säger i den här skriften. De handikappade menar att det är avstegen från nuvarande regler och normer som rimligen skall motiveras -- inte att de handikappade behöver tillgängligheten; det är en självklarhet. Jag tror att det finns all anledning för Dan Eriksson och hans gelikar i partiet, trots att det är en sen vårkväll, att tänka igenom det här och slå vakt om de handikappade. Jag hoppas att det inte är bara munväder vi har mött i debatten, utan att vi, den dag det kommer till ett avgörande i kammaren, kan känna stöd från Ny demokrati för de handikappade. I så fall är vi nöjda.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

Herr talman! I mitt anförande kommer jag uteslutande att uppehålla mig vid Richard Molén begärt en ändring av naturresurslagen så att Laisvallsprojektet kan genomföras. Med all respekt för riksdagens tidigare beslut om skyddet för våra återstående huvudälvar anser jag ändå att man måste kunna göra avsteg när det gäller biflöden till dessa älvar. Det finns ju också biflöden till biflöden till biflöden. Om vi inte har möjlighet att ta till vara våra naturtillgångar i glesbygden kommer i vissa fall hela samhällen att slås ut. I det här fallet gället det Laisvall. Jag återkommer till detta. Det är ställt utom allt tvivel att Laisvallsprojektet är mycket lönsamt såväl ur kraftproduktionssynpunkt som för gruvindustrin. Dessutom är det betydelsefullt ur samhällsekonomisk synpunkt. Laisvallsprojektet kan sammanfattas som en reell möjlighet att i första hand klara av en brytning fram till år 2010. För det första kan man vidmakthålla en viktig industriell verksamhet i Arjeplogs kommun. För det andra kan den svenska elkraftsproduktionen få ett tillskott på ca 700--800 GWh per år. För det tredje skapar det 11 000 arbetsår under 15 år, dvs. 750 arbetstillfällen per år. För det fjärde ökar den svenska bruttonationalprodukten med ca 15 Med tanke på vårt stora budgetunderskott och den galopperande arbetslösheten anser jag att det är svårt att säga nej till detta och andra liknande projekt. I det här sammanhanget måste jag också påpeka att mineralråvarukommittén konstaterade i ett betänkande 1989 att en förlängd brytning i Laisvallsgruvan är en förutsättning för fortsatt blyproduktion vid Rönnskärsverken. En nedläggning av Laisvallgruvan kan således få negativa konsekvenser för arbetsmarknaden i övrigt. I betänkandet hänvisar utskottet till tidigare beslut och vidhåller att bevarandeintresset får anses ha större tyngd än exploateringsintresset. Vidare skriver utskottet att någon överledning inte medges och att NRL inte bör ändras. Jag är medveten om svårigheterna att bedöma miljöpåverkan av de enskilda objekten. När det gäller Laisvallprojektet anser jag inte att ingreppen är så stora att brytning inte skulle kunna tillåtas. Överledningen går i en tunnel med en obetydlig yttre påverkan. Vindelälvens vattenflöde påverkas marginellt -- klart mindre än normala årsvariationer. Mot den bakgrunden borde det i det här fallet vara möjligt att förena bevarandet av en värdefull natur med en från samhällsekonomisk synpunkt god investering. Norrland, är beroende av att tillgängliga naturresurser vid behov kan tas i anspråk. Nu gäller det Laisvall och Arjeplog. Även om de sökta åtgärderna innebär vissa ingrepp i områden med betydande naturvärden, anser jag att nyttan av projektet faktiskt överväger. Gruvan har för Laisvalls och Arjeplogs kommun oerhört stor betydelse. Förutom kommunens egen verksamhet är gruvdriften i Laisvall den enda arbetsplatsen av omfattning. Totalt bebos gruvsamhället av ca 400 personer, vilka i stort sett har sin utkomst från gruvdriften -- direkt eller indirekt. Vi måste alla förstå vad som inträffar när gruvdriften läggs ner i Laisvall. Det saknas alternativ i denna glesbygd. Därför måste särskilda skäl kunna beaktas vid behandling av sådana ärenden. Även om vi i dag inte kan få igenom beslutet, vilket vi är överens om, kommer vi i fortsättningen naturligtvis tillbaka till dessa frågor. Jag tror också att vi behöver en annan syn på dem i framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion Bo516.

Herr talman! Bostadsutskottet har i det här betänkande behandlat en motion, Bo501, väckt av Kurt Ove Johansson och mig, där vi föreslår ett utökat naturskydd för det s.k. Kösjöområdet i västra Jämtland. Området ligger en halv mil rakt öster om Ånnsjön i Jämtlands fjällvärld, mitt i ett större fjällnära och väglöst vildmarksområde, som är av stort intresse för naturvård och friluftsliv. Kösjöområdet ligger ovanför gränsen för svårföryngrad skog och ovanför domänverkets gamla skogsodlingsgräns. Området gränsar dessutom direkt till Vålådalens naturreservat. Dessa grundläggande fakta, herr talman, samt naturligtvis grundorsaken -- områdets synnerligen skyddsvärda karaktär -- borde leda till riksdagens tillskyndan. Herr talman! Ortsborna, och likaså Åre kommun, vill ha området skyddat. Men, storskogsägaren Korsnäs AB ville avverka sin svårföryngrade skog längst in i området. Till detta behövde man en skogsbilväg, rakt igenom det skyddsvärda området. Man fick stöd av skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län och av länsstyrelsens ansvarige, men ärendet har överklagats till regeringen. Herr talman! Vi motionärer anser att Kösjöområdet -- ett av våra sista orörda vildmarksområden -- skall skyddas enligt naturresurslagens 2 kap. §§ 3 och 6. Vi har i motionen begärt riksdagens stöd för detta. Vad säger då utskottet? I klämmen avstyrks motionen, men i texten är det omöjligt att hitta motiven för avstyrkandet. Utskottet tar inte ställning till huvudfrågan -- bevarandet av området som vildmark -- utan ägnar sin energi åt huruvida det går att använda väglösa transportformer i ett känsligt område för att få ut timret, i stället för att låta bygga en skogsbilväg. Det här betyder att utskottet säger ja till avverkning i området, trots de tunga skäl som talar för ett nej. Herr talman! Jag tycker att ställningstagandet är beklagligt. Dock är det inte meningsfullt att här i kammaren mot ett enhälligt utskott yrka bifall till motionen. I stället får alla vi, som vill bevara den här unika pärlan av den krympande svenska vildmarken, sätta vårt hopp till regeringens behandling av överklagningsärendet. Medge, herr talman, att det är ett skört halmstrå att hålla i. Men även om det här går åt skogen, finns ju alltid möjligheten att återigen ta upp frågan till förnyad prövning och ställningstagande senare i detta hus.

Herr talman! Vi är fyra ledamöter som har väckt motioner om Laisvall. Det är faktiskt med, även i denna sena timma, en viss besvikelse jag noterar att Bruno Poromaa och Leif Marklund, som står för den andra motionen, inte känner sig så engagerade att de vill delta i debatten -- trots att Laisvall ligger inom deras egen valkrets. Som ledamot av riksdagens näringsutskott vet jag, lika väl som herr talmannen, att de överväganden som görs där är mycket sakligt grundade. Jag förvånar mig över att bostadsutskottet inte har tagit hänsyn till att ett enigt näringsutskott med utgångspunkt i mineral-, energi och industripolitiska ställningstaganden har beaktat frågorna och gått näringsutskottet till mötes när det gäller det värdefulla projektet. Med tanke på vilka som har deltagit i beslutet, är det förståeligt att utskottet har kommit fram till detta ställningstagande. Agne Hansson, utskottets ordförande, kommer från Småland. Oskar Lindkvist och Knut Billing kommer från Stockholm. Bertil Danielsson kommer från Småland. Magnus Persson kommer från Värmland. Lennart Nilsson kommer från Uddevalla. Ulf Lönnqvist kommer från Stockholm eller Blekinge. Rune Evensson kommer från Jag noterar ofta i sådana här debatter, att ju längre bort man kommer från den ort eller det projekt debatten gäller desto lättare är det att säga nej till det hela. Ansvaret för de 600 personer i Laisvalls by som om några år inte kommer att ha någon sysselsättning vilar på dem i bostadsutskottet som har fattat detta beslut. Dessa personer kommer inte att ha några som helst alternativ. Det finns all anledning att inte ändra på lagen men däremot på inställningen till den typen av angelägna projekt. Herr talman! Jag vill därför inte bara yrka bifall till min och Olle Lindströms motion utan även till

Herr talman! Jag noterar att Magnus Persson har litet grand av sina rötter i det område vi diskuterar. Det borde göra det lättare för honom att med förtroende överlåta avgörandet av Arjeplogs och Laisvalls framtid just till de rötter från vilka Magnus Persson kommer. Om meningarna är delade, låt då människorna där uppe avgöra frågan! Sedan har jag inte påstått att bostadsutskottet har tolkat lagen fel. Jag läser bara i den promemoria som föreligger från näringsutskottet att det finns en undantagsbestämmelse som skapar möjlighet att utvinna mineraltillgångar m.m. i särskilt angelägna fall.